Herr talman! Efter denna långa debatt har vi nu kommit fram till att något litet granska finansutskottets betänkande när det gäller skolområdet. Det extra anslag som vi fått till skolan har uppenbarligen tillkommit för att ge undervisningsbefrämjande möjligheter. Förmodligen har skolan inte riktigt lyckats uppnå den nivå man siktade till vid skolans reformering. I dag talar vi bl.a. om att försöka öka elevernas baskunskaper. 1950 och 1960-talens reformerande har liksom haft en alltför centralistisk inriktning. De stora skolenheter, som på sina håll skapades, förde med sig svårbemästrade problem, vilka verkade negativt på inhämtandet av kunskaper. Anonymiteten i elevskarorna är bl.a. en sådan negativ faktor. Efter hand har en annan syn på planering och skolorganisation börjat kunna hävda att exempelvis den personliga kontakten är värdefull. Det framhölls förr både ofta och gärna att de små enheterna uppehölls till priset av en dyrare drift. Nog var det också stundom så. När SIA — utredningen om skolans inre arbete — tillsattes, framhöll departementschefen i direktiven nödvändigheten av att de åtgärder som skulle föreslås inte fick öka kostnaderna för skolan. Denna uppfattning har väl i varje fall svängt om något. Jag ser de förstärkningsåtgärder som nu föreslås genomförda tack vare nya pengar på skolans område som ett erkännande av att vi i framtiden bör kunna räkna med bättre resurser. Den ökade lärartillgången gör det numera också möjligt att öka dessa resurser. Herr talman! Det är värdefullt att sådana resurser nu ställs till förfogande för att förbättra undervisningssituationen i vissa skolor med stora problem. Det hade varit än mer värdefullt, om i propositionen och utskottsbetänkandet klart hade angivits för vilka ändamål de anvisade pengarna skall användas och efter vilka grunder medlen skall fördelas på kommunerna. Den oklarhet som präglar propositionen i denna del är i högsta grad anmärkningsvärd. Det saknas därför egentliga möjligheter att här bedöma vilken omfattning och effekt åtgärderna kan få i de olika kommunerna. En sak står emellertid klar vid ett studium av proposition och utskottsbetänkande, nämligen att åtgärderna är tämligen defensiva till sin karaktär. Medlen skall användas där problem har uppstått, säger man. Det är synd att denna defensiva hållning intagits. 127 Från centerpartiets sida har vi framfört krav om mera offensiva och framåtsyftande åtgärder. Vi vill ha ökade resurser för att kunna förebygga att problem uppstår, detta som ett värdefullt komplement till propositionens inriktning. Möjligheter måste även finnas att bevara små skolor och undervisningsgrupper. Det kan inte vara någon mening att lägga ned enheter som fungerar bra och därmed riskera att dra på sig problem av olika slag. Vi finner det därför vara motiverat att samhället ställer medel till förfogande för att ekonomiskt möjliggöra för kommunerna att upprätthålla de små enheterna — jag tänker inte minst på indragning av skolor eller klasser — eller att ge exempelvis möjlighet till ett lägre delningstal i vissa fall. Under det senaste året har ju de decentralistiska linjerna inom utbildningspolitiken fått allt bredare gehör i alla partigrupperingarna. Det är därför lite förvånande att utskottsmajoriteten inte vill anvisa kommunerna en särskild ekonomisk garanti till grund för planeringen inför nästa läsår. Den garantin måste vi ge nu om kommunerna skall ha möjlighet att ta hänsyn till den i sin planering. Det är därför nödvändigt att utöver Kungl. Maj:ts förslag anvisa ytterligare 5 miljoner kronor. Detta reservationsanslag kommer självfallet att stå kvar och utnyttjas först nästa budgetår. Herr talman! Med det sagda vill jag understryka vikten av att vi bevarar de små skolorna och att vi dessutom i största möjliga utsträckning undviker att små undervisningsgrupper i onödan slås samman. Skall vi uppnå detta måste statsmedel ställas till förfogande — medel som kommunerna kan räkna med i sin planering. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 9 i finansutskottets betänkande nr 40.
Herr talman! Debatten står inför sin avslutning och de flesta argumenten är vid det här laget både vädrade och använda. Under debatten har frågan om borttagandet av momsen på livsmedel flera gånger stått i debattens centrum. I motion nr 2096 har herr Hamrin och jag föreslagit borttagandet av momsen på livsmedel. Samma yrkande finns också som grundmotiv i motion 2094 som är inlämnad av herrar Levin och Pettersson i Röstånga. Jag skall här kort lägga några kompletterande synpunkter på dessa motioner. Det vi motionärer främst vill uppnå är att sänka kostnadsnivån för de grupper medborgare för vilka livsmedlen utgör en stor del av konsumtionen: låginkomsttagare av olika kategorier, barnfamiljer och pensionärer. Prisstegringen på livsmedel har varit mycket kraftig i vårt land de senaste åren, trots prisstopp och andra prishämmande åtgärder, och det måste göras kraftfulla insatser om inte denna utveckling skall leda till svåra sociala konsekvenser. Det finns ekonomiska undersökningar som klart visar att höjningen av sociala bidrag, barnbidrag och pensioner och sänkningen av den direkta beskattningen inte kunnat utjämna verkan av de höjda priserna på livsmedel, och det har haft en standardsänkning som följd. Det finns också sociala undersökningar som visat att de höga livsmedelspriserna inte bara begränsat utrymmet för annan konsumtion och minskat valfriheten, utan också tvingat barnfamiljer och pensionärer att köpa den billigare, näringsfattiga kosten och avstå från näringsriktigare föda. I ett större ekonomiskt perspektiv innebär det betydande nackdelar för ett lands ekonomi om konsumtionen av nödvändiga livsmedel tar så stor del av normalfamiljens totala konsumtionsutrymme, att övrig produktion och avsättning hämmas. Detta framgår också klart av en rapport från konjunkturinstitutet där det sägs att ett borttagande av momsen på livsmedel skulle stimulera vårt lands ekonomi. Ett helt borttagande av momsen på livsmedel kostar något över 4 miljarder i minskade skatteinkomster. I vår korta formulering i ”klämmen” på motionen har vi föreslagit att Kungl. Maj:t framlägger förslag om borttagande av momsen på livsmedel. För att kunna framlägga ett mera detaljerat förslag om hur mycket som måste täckas in av inkomster från annat håll behövs en ingående ekonomisk analys. Några frågeställningar i detta sammanhang är t.ex.: hur mycket kan i det nu aktuella sammanhanget räknas som samhällsstimulans, och hur mycket minskas trycket på höjningar av sociala bidrag? Det är också troligt att momsen på livsmedel måste avvecklas i etapper. Dessa frågeställningar måste naturligtvis bli föremål för utredning, innan förslaget kan genomföras. I debatten här i dag och eljest har anförts som skäl mot denna åtgärd att den skulle vara administrativt svår att genomföra samt att skattelättnader även skulle komma de människor till del som inte kan anses vara i behov av dem. Enligt motionärernas uppfattning har de administrativa svårigheterna emellertid överbetonats. Slopad eller sänkt moms på livsmedel, alltså en differentierad moms, har hanterats på ett tillfredsställande sätt i USA och i många västeuropeiska länder. Jag vill tvärtom påstå att ett borttagande av momsen skulle vara mindre krångligt än andra fördelningsprinciper. Som jag tidigare sagt är ett borttagande av momsen på livsmedel till fördel främst för låglönegrupperna. I det sammanhanget bör också påpekas att inkomstförhållandet mellan olika befolkningsgrupper är ett regionalt problem. I vårt lands glesbygder tvingas människorna fortfarande att leva på en avsevärt lägre inkomstnivå än man har i övriga delar av landet. Herr talman! Jag ställer inget yrkande men vill avisera att jag har för avsikt att återkomma senare i ärendet.
Herr talman! Den sista delen av denna debatt har blivit något av en skoldiskussion. Jag har nu inte för avsikt att fortsätta den, men för att undvika alla missförstånd vill jag tala om för dem som inte känner till det att samhällets, alltså statens och kommunernas, totala utgifter för skolan i år rör sig om ca 10 000 miljoner kronor. Herr Nordstrandh vill nu med sina 5 miljoner kronor utöver regeringens förslag framstå som en skolans specielle vän, men det är ju så litet han bjuder över att det knappast kan vara av någon större betydelse. Det är inte mer än en halv promille av vad vi ändå anvisar till skolan. Herr talman! Jag har bara velat göra den reflexionen att oavsett var regeringens förslag hade legat skulle naturligtvis herr Nordstrandh lagt på dessa 5 miljoner kronor, eftersom det ser bra ut att göra det i detta läge. Men det är ingenting annat än en allmän taktisk-politisk spekulation; det är inte något intresse för sakfrågan som ligger bakom förslaget om ökat anslag.
Herr talman! Till att börja med vill jag erinra herr Alemyr om att förslaget om de 5 miljoner kronorna inte är mitt eget. Det skulle mycket väl ha kunnat vara mitt förslag, men här har alltså fler än jag varit av den uppfattningen att 5 miljoner i detta sammanhang inte är de småpengar som herr Alemyr vill insinuera. Jag medger dock att det inte är mycket pengar. Det behövs ytterligare belopp för åtgärder till skolans bästa. Vi återkommer också med förslag om det. Detta är bara ett begynnelsebelopp. Jag erinrar om vad jag sade i mitt tidigare anförande, att detta är en del av det samlade beloppet på 35 miljoner som så småningom måste permanentas och kontinuerligt utgå, om vi skall klara svårigheterna på framför allt grundskolans högstadium.
Herr talman! Herr Alemyr beskyller nu herr Nordstrandh för att ha lagt förslaget om de 5 miljoner kronorna, men som herr Nordstrandh förklarade är det vi centerpartimotionärer som har gjort det. Om herr Alemyr anser att vi därigenom har lockat in herr Nordstrandh på felaktiga ekonomiska vägar, så vill jag fråga herr Alemyr om han menar att det är felaktigt att avsätta medel till exempelvis förhindrande av skolnedläggningar, som jag talade om i mitt huvudanförande. Jag tror att det är nödvändigt att se till att man ute i kommunerna är väl medveten om att dessa medel finns. Varken i betänkandet eller i propositionen har det skrivits någonting om det, trots att vi har dessa problem rätt nära inpå oss; de är aktuella inte bara i glesbygder utan även i storstäderna. Vi har inte heller sagt att medlen skall användas enbart till sådana åtgärder; de kan, som jag nämnde i mitt huvudanförande, användas även för andra åtgärder. Men jag tror att det är bra att vi så att säga anger en destination som kan ge kommunerna möjligheter att bedöma vad de kan räkna med i fortsättningen.
Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp kan inte vara okunnig om att det i det yttrande till finansutskottet som utbildningsutskottet har avgivit finns en avvikande mening, som även herr Nordstrandh ställer sig bakom och som innebär att man vill ha ytterligare 5 miljoner. Det är alltså centern och moderaterna som vill öka på anslaget med 5 miljoner. I och för sig är naturligtvis 5 miljoner också viktiga pengar, och om vi hade dessa pengar och skolan kunde få dem skulle de naturligtvis kunna användas på ett nyttigt sätt. Men, herr talman, för att hindra nedläggning av nedläggningshotade små skolor behöver herr Larsson i Staffanstorp inte dessa pengar. Det har aldrig någonsin hänt att någon skola lagts ned mitt under vårterminen. Om en skola skall läggas ned blir det nästa höst, och då är vi inne på ett helt annat budgetår och det berörs alls inte av de 5 miljoner den här diskussionen gäller. Jag vidhåller att detta bud från moderaterna och centern endast är ett taktiskt överbud som hade kommit oavsett på vilken nivå regeringsförslaget hade lagts.
Herr talman! Det sker en planering i förväg i kommunerna med hjälp av de skolmyndigheter som finns. Man fattar där beslut om hur klasserna skall se ut, om skolan skall finnas kvar eller inte, osv. Detta är ett reservationsanslag. Därför menar vi att det är bra att kommunerna vet om att det finns ett anslag destinerat för detta ändamål. Jag är väl medveten om att man inte lägger ned en skola under pågående termin. Men utbildningsutskottets ordförande är inte heller okunnig om — det kan jag inte tro — att planeringen av eventuell nedläggning görs långt före det budgetår då nedläggningen sker.
Herr talman! Jag tycker att herr Alemyr skall lägga ett bättre bud nu, så får vi se om vi bjuder över även det.
Herr talman! Jag har lagt mitt bud i utbildningsutskottets yttrande till finansutskottet. Jag vill bara notera att herr Larsson i Staffanstorp nu håller med mig om att de här 5 miljonerna, även om de skulle anvisas, inte skulle kunna användas till att förhindra någon skolas nedläggning.
Herr talman! Uppenbarligen är man en dålig pedagog. Jag har försökt tala om för utbildningsutskottets ärade ordförande att det är planeringen som sker nu och att det är just därför dessa 5 miljoner kan förhindra nedläggningen av skolor.

Herr talman! Bakom justitieutskottets betänkande nr 38 står ett enhälligt utskott. Utskottet har inte bara godkänt de i propositionen 166 framlagda förslagen till ny vapenlag med skärpta bestämmelser rörande innehav, inköp och förvaring av vapen utan också i ganska stor utsträckning tillgodosett yrkandena i de motioner som väckts i anslutning till propositionen. Det innebär bl.a. att utskottet förordar att även luftoch fjädervapen skall vara licenspliktiga i den mån innehavaren inte har fyllt 18 år, samt en del skärpningar i bestämmelserna beträffande utlåning av vissa vapen. Jag har till utskottets betänkande fogat ett särskilt yttrande, där jag framhåller att jag är tveksam huruvida de åtgärder som utskottet har föreslagit kan vara tillräckliga. Jag anser att det finns vissa svagheter i förslaget som gör att vi med skärpt uppmärksamhet bör följa den fortsatta utvecklingen och gå vidare lagstiftningsvägen, om det skulle visa sig nödvändigt. Jag har bl.a. velat understryka att det förhållandet att vi inför licenstvång för luftoch fjädervapen för ungdomar under 18 år kan verka tämligen illusoriskt så länge möjligheten kvarstår att, om man lyckas komma över ett sådant vapen, obehindrat köpa ammunition till detta oavsett ålder. I den här problematiken har man heller inte löst frågan om hur man skall komma till rätta med farliga leksaker, som otvivelaktigt åstadkommer en rad onödiga olyckor. Det är inte bara explosiva vapen utan också sådana leksaker som slangbågar, pilbågar och de nu tydligen moderna blåsrören som kan åstadkomma rätt allvarliga skador. Jag anser följaktligen att man inte bör slå sig till ro med den här lagen och tro att allting är gott och väl, utan man bör vara uppmärksam på hur situationen utvecklas i fortsättningen. Det har jag med mitt särskilda yttrande velat poängtera för kammaren.

Herr talman! När riksdagen nu går att fatta beslut om att vapenförordningen skall ersättas av en vapenlag, hoppas vi att vad det kommer att innebära av förändringar skall ge en bättre tingens ordning inom vapenhandeln i detta land. Lagförslaget innebär en skärpning av reglerna för innehav, förvaring och utlåning av vapen. Detta måste hälsas med tillfredställelse, inte minst med tanke på att skjutvapen allt oftare används i samband med allvarliga brott. Antalet väpnade rån mot banker och andra penninginrättningar har ju på senare tid ökat i oroande omfattning. Att detta till viss del är beroende på att vapen är alltför lättillgängliga är uppenbart. Det nu framlagda lagförslaget bör eliminera — i alla fall till viss del — det rådande förhållandet. Utskottet anför också att det inte torde råda något tvivel om att det allmännas möjlighet att i erforderlig utsträckning kontrollera innehav och bruk av skjutvapen utgör ett viktigt medel i kampen mot våldsbrottsligheten. Samtidigt ger jag departementschefen rätt, när han framhåller att det alldeles överväldigande antalet personer som innehar eller intresserar sig för vapen är laglydiga och ansvarskännande medborgare. Jag vill också erinra om att vapen i inte ringa omfattning utnyttjas till olaga jakt. Det är också ett tilltag som måste beivras. Vi kanske har uppfattningen att det inte finns så mycket vapen ute bland allmänheten, vi kanske tror att det bara är i Amerika som folk går omkring med skjutvapen. Men det är nog en liten felbedömning. Det finns mycket vapen ute bland allmänheten även i Sverige. Med stöd av gällande bestämmelser i vapenförordningen meddelas numera årligen ca 30 000 vapenlicenser av polisstyrelserna i riket, avseende förvärv och innehav för skilda ändamål av omkring 15 000 nya vapen och ungefär lika stort antal begagnade vapen. Mängden vapenärenden visar sedan år 1965 en stigande tendens, och inga tecken tyder på nedgång i ärendefrekvensen eller svikande marknad för vapenförsäljningen. Förmodligen är det en följd av den ökade fritiden och det accelererade behovet av fritidssysselsättningar. Fördelningen mellan vapen för jaktoch övningsändamål och vapen för renodlat målskytte balanserar uppskattningsvis kring 70 procent jaktvapen och 30 procent målskjutningsvapen. Ytterligare några siffror: I hela riket finns ungefär 400 000 vapeninnehavare registrerade. Flertalet av dessa har mer än ett vapen. Till detta kommer ett antal illegala vapen som det är svårt att få någon sifferuppgift om. Jag har uppfattningen att det på sina håll i landet finns mindre seriösa vapenhandlare. Ca 1 350 personer har tillstånd att idka handel med vapen. I mitt landskap, Småland, innehar 188 personer sådant handelstillstånd, och jag skulle tro att ett 30-tal av dem är seriösa vapenhandlare, om man får sätta den etiketten. De andra gör väl så gott de kan med de resurser de förfogar över, men de saknar ofta tillräckliga lagerutrymmen och de har sällan möjligheter att utföra godtagbara reparationer. Ja, många gånger är det mera fråga om ett postorderförfarande eller ett sätt att finansiera en privat vapensamlarverksamhet genom tillfälliga vapenförsäljningar och renodlade bytesaffärer. Utskottet hälsar med tillfredsställelse statsrådets proposition, och vi hoppas att den skall rätta till åtskilliga brister. Med anledning av ett par motioner som väckts i anslutning till propositionen vill utskottet ytterligare skärpa vissa avsnitt av statsrådets förslag. Fröken Bergegren har här, trots att utskottet har gjort skärpningar utöver propositionen, anfört vissa farhågor. Men vi tror att dessa farhågor inte besannas. Vi har ju i utskottet skärpt propositionen vad beträffar luftgevären — det skall vara tillståndstvång upp till 18 års ålder — och vi har skärpt den något när det gäller utlåning av vapen och lagerhållning. Man kan naturligtvis som fröken Bergegren säga att ammunition för luftgevär också skulle inrymmas i ett kraftigare lagförslag. Men som vi har skrivit i utskottet skall vi ha detta under uppsikt, och det förutsätter vi att också regeringen har. Skulle det inte räcka och några olägenheter uppstår, är vi naturligtvis villiga att rätta till dessa. Men vi får som sagt hoppas att inte fröken Bergegrens farhågor behöver besannas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande innehåller förslag till lag om konsumentköp. Lagen, som är avsedd att träda i kraft den 1 januari 1974, slår fast vissa grundläggande rättigheter som en konsument alltid skall ha när han från näringsidkare köper varor som huvudsakligen är avsedda för enskilt bruk. Lagen blir tvingande, dvs. den skall inte kunna sättas ur spel genom avtal som berövar köparen hans rättigheter enligt lag. Som förutsättning för att lagen skall bli tillämplig gäller inte bara att köpet sker från näringsidkare utan också att varan säljs i dennes yrkesmässiga verksamhet. Andra köp från näringsidkare — dvs. när näringsidkare säljer en vara utanför sin yrkesmässiga verksamhet — omfattas således inte av lagen. Genom dessa bestämmelser undantas från lagens tillämpningsområde situationer när säljaren är en privatperson. Även fall då säljaren är juridisk person, men inte tillhör kategorin näringsidkare, undantas från lagstiftningen. Detta gäller t.ex. försäljning av egendom tillhörig ett dödsbo. Undantag gäller dock inte generellt. Lagen kommer enligt föreliggande förslag, som med all säkerhet kommer att antas av riksdagen, att bli tillämplig även på köp från annan än näringsidkare, om köpet förmedlas av näringsidkare som ombud för säljaren. Herr talman!

Som framhållits i reservationen 2 är vi reservanter medvetna om att den utveckling som under senare år ägt rum på konsumtionskreditmarknaden gör det nödvändigt att införa särskilda skyddsregler för konsumenterna med avseende på kreditköp. Vi hälsar därför i och för sig det föreslagna förbudet mot användning av växlar med tillfredsställelse. Det är endast — märk väl detta — när det gäller det föreslagna förbudets tillämplighet vid köp på auktion som vi ej kan ansluta oss till propositionens och utskottsmajoritetens förslag. Försäljning på auktion sker i de allra flesta fall mot kontant betalning, dvs. det inropade godset — möbler etc. — betalas vid auktionstillfället och får inte avhämtas förrän likvid har erlagts. När det gäller försäljning av yttre levande och döda inventarier är det dock vanligen förekommande att kredit beviljas köparen på exempelvis ett halvt år. Sådana auktioner är ganska vanliga. Den som beviljar krediten är auktionsförrättaren som tillika svarar för kreditens fullgörande. Som regel är det auktionsförrättaren som ikläder sig de eventuella förlustrisker som föreligger. Vid de auktioner där både inre och yttre inventarier försäljs gäller konsument köplagen för de inre inventarierna under det att köplagens bestämmelser icke gäller för de yttre inventarierna, t.ex. maskiner, redskap och djur. Vid sådana auktioner tillämpas som regel exempelvis sex månaders räntefri kredit för godkänd köpare. I den händelse att köparen efter sex månader inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden överlämnas till auktionsförrättaren en av köparen accepterad växel på köpeskillingen, vilken växel sedan diskonteras i bank, och beloppet utgör därvid likvid för inropad vara. Är det då fråga om att auktionsinropet avser såväl inre som yttre inventarier kan icke växel utfärdas på andra inrop än de yttre inventarierna. Det är, som vi framhållit i vår reservation, inte ovanligt att en jordbrukare på samma auktion köper dels dyrbara inventarier i jordbruket, dels personligt inre lösöre till ett inte obetydligt belopp. I ett sådant fall gäller förbudet mot växlar endast sistnämnda gods. Uppenbarligen föreligger därvidlag stor risk för att förbudet överträds om växel kommer till användning som betalningsmedel. Inte minst hänsynstagandet till att risk föreligger för missförstånd i fråga om konsumentköplagens tillämpning vad avser växels användande i samband med auktion talar för att konsumentköplagens bestämmelser om kreditköp inte skall äga tillämpning på köp på auktion. Risken för att köparen skall åsamkas rättsförlust till följd av att konsumentköplagen inte skulle äga sin tillämpning när det gäller köp på auktion synes inte föreligga i samma utsträckning som vid andra avbetalningsoch delbetalningsköp. Därtill kommer att den oklarhet som vidlåder termen näringsidkare blir särskilt märkbar när det gäller auktionsförrättare. Eftersom överträdelse av förbudet kan medföra bötesstraff inger den oklara avgränsningen härvidlag starka betänkligheter. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 av herr Wiklund m.fl.

Herr talman! Den lag som riksdagen nu står i begrepp att anta, konsumentköplagen, kompletterar ju på väsentliga områden den gamla köplagen. Behovet av den här kompletteringen har ökat under senare år, kanske just därför att den gamla köplagen är dispositiv och att det har riktats kritik mot att det ger t.ex. en säljare möjlighet att begränsa eller helt komma ifrån ansvaret för en såld vara. Nu är det inget speciellt för Sverige att man uppmärksammar dessa problem. Det är ju frågor som tidigare varit aktuella både i England och i Förenta staterna. Lagutskottet har i stort sett varit enigt vid behandlingen av förslaget, och genom lagen får vi nu inom det mera allmänna civilrättsliga området en motsvarighet när det gäller konsumentskyddet till vad som förut genomförts inom det näringsrättsliga området. Några delade meningar om lagen som sådan föreligger inte. Det är endast i två avseenden beträffande lagens utformning som det under utskottsbehandlingen har varit litet olika meningar. Det är då dels frågan om förbudet att använda växlar som betalningsmedel, om det skall gälla vid köp på auktion eller ej, och det är frågan om hur reglerna för köparens reklamationsplikt skall utformas. När det gäller frågan om växlar har herr Börjesson i Falköping nyss framfört reservanternas syn på den frågan och jag kan nöja mig med att Reservationen 1 behandlar utformningen av 11 § i lagen, och där har jag i anslutning till en motion av herr Brundin m.fl. föreslagit en annan regel för köparens reklamationsplikt än vad majoriteten har stannat för. Jag vill då kanske först, herr talman, säga att det förhållandet att jag står som ensam reservant inte betyder att de två moderater som deltagit i behandlingen i utskottet — herr Söderström och jag — haft olika meningar. Det beror bara på att herr Söderström inte hade tillfälle att delta i utskottets slutliga avgörande på den här delen. Det framgår kanske inte av närvaroförteckningen, men så var det faktiska förhållandet. Herr Söderström har bett mig framhålla att han delar de synpunkter som utvecklats i reservationen 1. Utskottet anser, att det vid reklamation av köparen på grund av fel i vara, räcker med s.k. neutral reklamation. Det innebär att köparen inte behöver ange vad han vill ha för åtgärd vidtagen genom reklamationen, t.ex. att köpet skall hävas. Det kan finnas skäl för den regeln att köparen inte så fort han reklamerar skall vara obligatoriskt skyldig att anmäla om han vill häva köpet eller få någon annan åtgärd vidtagen. Men det måste samtidigt stå i båda parters intresse att så snart som möjligt få det här förhållandet, den kontrovers som ligger bakom reklamationen, löst. Det är också utskottets mening. Reservationens förslag innebär emellertid att i de fall då säljaren direkt frågar köparen vilka anspråk köparen har på grund av felet, då — men först då — bör det också åligga köparen att ange det. Försummar han då att lämna svar inom skälig tid bör han i likhet med vad majoriteten föreslår beträffande försummad reklamation kunna förlora rätten att göra gällande befogenhet på grund av felet. Genom att införa den s.k. interpellationsrätten — det finns en förebild till detta i 26 § köplagen — får man enligt min mening bättre balans mellan säljares och köpares rättigheter och skyldigheter, och man kan åstadkomma att frågan om vilka åtgärder som bör vidtas inte förhalas. En förhalning måste vara till nackdel för båda parter i ett konkret avtalsförhållande. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 1. Jag vill också säga ett par ord om ikraftträdandet av lagen. Det skall ske den 1 januari 1974, och det har under arbetet med detta lagförslag inte kommit fram något annat förslag beträffande tidpunkten, vare sig under motionstiden eller under utskottets realbehandling. Nu är emellertid den tid som står till förfogande för information om och förberedande av den nya lagen utomordentligt kort. Det är som utskottet framhåller mycket viktigt att lagens innehåll blir känt hos allmänheten och att det är en väsentlig samhällelig uppgift att sprida den informationen. Flera av de organisationer som företräder yrkesgrupper som i sin verksamhet kommer i nära beröring med den nya lagen har uttryckt sin tvekan om det på den korta tid som nu står till buds fram till årsskiftet går att vidta alla de åtgärder som behövs för att lagen skall kunna tillämpas i praktiken. Sakläget tycks faktiskt vara att vi i dag nu går att anta en lag, som träder i kraft den 1 januari och där möjligheterna, inte minst med tanke på att julhelgen kommer emellan, att komma ut med tillräcklig information till både allmänhet och näringsidkare och deras anställda innan lagen träder i kraft måste bedömas som små. Utskottet är medvetet om dessa problem och uttalar att det kan medföra onödiga rättsförluster i början, vilket ju är beklagligt eftersom det naturligtvis måste ligga i konsumentköplagens anda att i stället förhindra rättsförluster för de enskilda medborgarna. Det är möjligt att vi borde ha skjutit fram tidpunkten för ikraftträdandet. Nu har vi emellertid varit eniga i utskottet på den här punkten, och jag nöjer mig, herr talman, med att uttala en förhoppning att lagens ikraftträdande trots allt skall kunna ske på ett smidigt sätt och utan att någon åsamkas onödiga rättsförluster.

Herr talman! När jag läser och jämför vad utskottets majoritet anfört med herr Winbergs reservation 1, då frågar jag mig vad lagstiftarens avsikt är på den punkt som där behandlas. Det är alltså fråga om det fall att en köpare har meddelat säljaren att han inte är nöjd med den köpta varan, men han talar inte om vilken åtgärd han begär. Han talar inte om huruvida han vill att köpet skall gå tillbaka, eller om han vill ha prisnedsättning, eller om han vill att säljaren skall avhjälpa felet, eller om han till äventyrs har något annat önskemål. Såvitt lagtexten utvisar kan köparen vänta hur länge han vill med detta. Utskottet säger att det i regel ligger i köparens intresse att rätt snabbt tala om hur han vill ha frågan löst. Men en lagstiftning skall ju inte bara avse normalfallen, utan också undantagssituationer. Visst kan det uppstå sådana situationer där köparen av en eller annan anledning inte vill lämna något besked inom rimlig tid, och detta kan självfallet förorsaka säljaren skada. Reservanten vill att man löser den frågan — som jag betraktar som en lucka i lagstiftningen — genom att säljaren kan begära besked av köparen. Får han inte det inom rimlig tid, så förlorar köparen enligt reservanten sin rätt att framställa något anspråk. Jag är inte alldeles säker på att detta är den bästa lösningen. Man kunde ju till exempel tänka sig skadeståndsrätt i stället. Hur som helst måste man på något sätt tala om vad lagstiftaren tänker sig i detta fall. Annars är det en lucka som måste ge upphov till osäkerhet och olägenhet i rättstillämpningen. Det är rimligt att om en fråga uppkommer under lagstiftningens förarbeten, lagen talar om hur man har tänkt sig att lösa frågan. Jag skulle vilja rikta mig till statsrådet Lidbom, som vi har glädjen se i kammaren vid den här frågans behandling: Är det meningen att man skall gå tillbaka till den allmänna köplagen och jämlikt grunderna för reklamationsinstitutet lösa problemet? Jag tror inte det är möjligt, eftersom man här ger en helt annan problemlösning när det gäller reklamationer. Eller skall man gå tillbaka till avtalslagen och försöka få ledning där? Eller skall man återfalla på något slags allmänna rättsgrundssatser? Jag tror inte någon av de vägarna är möjlig, och det skulle innebära att man helt öppet lämnar situationen oreglerad — en situation som måste uppkomma då och då.

Skulle man inte kunna lösa den frågan nu, så har jag ingen annan möjlighet än att rösta för reservationen 1, som i alla fall innebär ett svar på frågan.

Herr talman! Eftersom den tidigare lagstiftning på detta område som reglerar köprätten inte har haft någon tvingande karaktär utan det har varit möjligt att kringgå och ändra innebörden genom speciella kontrakt samt genom garantibevis och liknande, så har konsumenterna ofta känt sig rättslösa efter köp av bristfälliga varor. Den nya lagen på köprättens område, som lagutskottet nu har behandlat i sitt betänkande nr 36, innebär att det nu skapas tvingande bestämmelser som skall hjälpa konsumenten och skydda honom i köpsituationen. Även om dessa bestämmelser inte har samma omfattning som de bestämmelser som nu finns i köplagen innebär lagen ändå en förbättring för konsumenten, därför att den tidigare köplagen som nämnts ofta har satts ur kraft. Jag tycker det är mycket glädjande att man i utskottet i lagförslagets viktigaste delar har varit överens. Tidigare har det just i frågor som gällt konsumentpolitiken ofta rått mycket delade meningar. Men så har inte varit fallet denna gång. Till utskottets betänkande har dock fogats två reservationer, och jag skall uppehålla mig litet vid dem.

I lagen har angivits flera olika åtgärder som kan komma i fråga, om någon har köpt en vara som är behäftad med fel. Antingen kan felet avhjälpas genom reparation, eller också kan man byta ut varan. Likaså kan felet ersättas genom avdrag på köpeskillingen. Slutligen kan också köpet upphävas. Nu menar herr Winberg att konsumenten utan närmare undersökningar skall ange hur felet skall avhjälpas. Jag tycker att reservationen bygger på en helt felaktig föreställning om vilka möjligheter köparen har inför marknadsföringens krafter. I näringslivets skrifter framställer man ofta konsumenten i köpsituationen som om det vore en mycket enkel sak att utvälja och handla varor, men så är det ju inte. Konsumentköplagen har sin stora betydelse vid köp av stora och dyra kapitalvaror till hushållet, t.ex. tvättmaskiner, radio, TV och dammsugare, samt vid köp av dyra klädesplagg. Man frågar sig hur en konsument utan specialkunskaper och noggranna undersökningar skall kunna avgöra om det fel han upptäcker på t.ex. en ny tvättmaskin är ett allvarligt fabrikationsfel som kräver utbyte av maskinen, eller om det bara behöver göras en liten enkel justering. Om det skulle finnas en sådan reklamationsbestämmelse föreligger det risk för, att köparen är alldeles för blygsam i sina krav och därför avhänder sig chansen till att den riktiga åtgärden vidtas. Även om man önskar en rationell handläggning av alla reklamationsfrågor som kan uppstå, så får ändå inte det rationella ta makten över det rättfärdiga. Jag tror att man allvarligt skulle mjuka upp konsumentens rättigheter i ett väsentligt avseende, om man omedelbart avkrävde denne ett besked om en precisering, och en sådan precisering skulle också kunna begränsa säljarens skyldigheter. Meningen måste vara att lagen skall säkerställa absoluta minimikrav när det gäller konsumentens rätt att få en felfri och fullt funktionsduglig vara. Den lokala konsumentnämnden i Hälsingborg kan ur sina handlingar hämta fram många exempel på hur konsumenter lurats på grund av fel i vara, antingen säljaren gjort det medvetet eller omedvetet. Icke sällan ser man av historieskrivningen i sådana ärenden att det förekommit en mängd kontakter med säljaren. Det har ofta uppstått dröjsmål när det gällt att rätta till eventuella fel, undanflykter när det gällt att byta ut varan. Ofta har man fått hota med rättsförfarande eller tillgripa sådant innan saken blivit uppklarad. Lagen är ett kraftigt skydd för konsumenten, speciellt mot mindre seriösa tillverkare och säljare som använder dåliga marknadsföringsmetoder. Därför bör också seriöst arbetande företag slå vakt om konsumentköplagen och hälsa den med tillfredsställelse. Som utskottet anfört bör det vara möjligt för säljaren att vid samtal med köparen få veta, om denne anser felet så allvarligt att han vill häva köpet, utan att ett sådant besked i och för sig förbinds med speciell rättsverkan, som i vissa fall skulle kunna begränsa de möjligheter köparen har att få rättelse. Den andra reservationen gäller begränsningen av formerna för kreditköp. Den tillstyrker en motion av herr Börjesson i Falköping och omfattas av alla utskottets borgerliga ledamöter. I konsumentköplagens 17 § stadgas ett klart förbud mot användande av växlar för reglering av skuld vid köp av vara för enskilt bruk. Förbudet har tillkommit på grund av att anmärkningar knutna till ett köp inte kan göras till växelinnehavare som inte är säljare. Vid erläggande av köpesumma genom utställande av växel avhänder sig köparen kanske på detta sätt sin rätt att reklamera köpet. Konsumentombudsmannen har i flera år försökt sanera avbetalningsvillkor och avbetalningssätt på kapitalvaruområdet. Man kan säga att den bestämmelse som nu föreslås i konsumentköplagen närmast är en uppföljning av de strävanden som konsumentombudsmannen givit uttryck för genom en del av sina beslut. För att ge eftertryck åt förbudet har man i lagen också belagt överträdelser med bötesstraff. Dessa bestämmelser är väsentliga när det gäller att stärka skyddet för konsumenterna. Därför måste man betrakta ett undantag från denna lagbestämmelse som en uppmjukning av konsumentskyddet. Vid auktioner sker köpet av varan helt utan varudeklaration; man tar alltså emot varan i s.k. befintligt skick. Den enda varupresentationen lämnas av auktionsförrättaren, som oftast själv är utropare. De borgerliga partierna har i sina grupper framstående auktionsförrättare som är kända för sin talekonst. Om jag ville vara litet skämtsam skulle jag kunna undra om det månne kan vara risken för att presentationen av auktionsgodset skall behöva bli mera blygsam och mindre effektfull i fortsättningen som försatt lagutskottets borgerliga ledamöter i tvivelsmål inför konsumentskyddet på denna punkt. I utskottets utlåtande slås det fast att argumenteringen i herr ' Börjessons motion främst tar sikte på att stödja auktionsförrättarnas intressen. Just när det gäller varor som sålts i befintligt skick innebär konsumentköplagen en klar förbättring i förhållande till den nu existerande köplagens bestämmelser. Utskottet har ansett att någon uppmjukning av konsumentköplagen inte bör ske beträffande formen för kreditköp vid auktioner. Det har funnits tendenser att i ökad utsträckning övergå till auktioner när man vill försälja överskottslager av möbler och dyra kapitalvaror till hushållen, och det är en utveckling som vi inte bör stödja genom att godta färre restriktioner för kreditköp vid auktioner. Herr Börjesson nämnde att detta är speciellt besvärligt därför att man vid auktioner säljer både varor för enskilt bruk och varor för bruk i rörelse. Men jag tycker inte att det skulle vara omöjligt för auktionsförrättaren att i sådana fall dela upp varorna i dessa två grupper. Det är ofta mycket olika slag av varor som används för enskilt bruk respektive som del i rörelse. Herr Börjessons argument för att från föreslaget förbud undanta växel som utställts vid köp på auktion är inte tunga. Herr talman! Till slut vill jag säga att det är mycket glädjande att denna nya hörnsten i konsumentpolitiken har lagts. Vi har tidigare fått lagar om otillbörlig marknadsföring, om otillbörliga avtalsvillkor, hemförsäljning, livsmedelsfrågor och liknande, och jag tror att det lagförslag som vi nu behandlar emotses med mycket stor förväntan hos de myndigheter och organisationer som sysslar med konsumenternas rättigheter. Därför tror jag att vi inte skall fördröja ikraftträdandet av lagen; berörda människor runt om i landet har säkert mycket väl reda på att den här lagen är på väg, och jag tror också att konsumentverket har förberett den information som skall ges om den nya lagen. Därför vill jag avslutningsvis yrka avslag på de två reservationer som finns fogade till utskottets hemställan i punkterna 2 och 3 och yrka bifall till lagutskottets hemställan under punkterna 1—8.
Herr talman! Fru Lundblad argumenterar egentligen mer mot motionen, som för all del ligger till grund för reservationen 1, än mot reservationen. Hon säger att man, om man följer mitt förslag, skulle tvinga köparen att omedelbart ge ett besked. Nej, jag har förändrat skrivningen i reservationen. Tanken i motionen var att köparen skulle göra en sorts hävningsförklaring omedelbart, men jag menar att det kan finnas skäl som talar för att köparen behöver tid på sig att fundera över vilket slags åtgärd han vill vidta. Därför kan det vara viktigt att ha den s.k. neutrala reklamationen. Men det kan finnas behov av en skyldighet för köparen att svara just i de fall där säljaren finner det erforderligt att få ett besked och tillfrågar köparen. Det ligger i linje med både propositionen och den uppfattning som utskottsmajoriteten har; jag drar bara ut konsekvenserna av det hela och får en klar reglering. Lagstiftningen skall bl.a. ha till uppgift att klart ange de olika möjligheter som finns och avväga de skilda intressena. Fru Lundblad sade själv att säljaren bör få besked. Det är det jag också tycker, och därför anser jag att den här klara rätten bör finnas. Jag tror inte att någon köpare förlorar på en sådan skrivning.

Herr talman! Fru Lundblad säger att reservationen 2 innebär en uppmjukning av konsumentköplagen. Jag tror att fru Lundblad då övervärderar denna fråga, eftersom det mycket sällan förekommer att växlar utfärdas på auktioner som kommer att omfattas av konsumentköplagen. De allra flesta auktioner som gäller försäljning av inre inventarier sker i huvudsak mot kontant likvid. Det gör att svårigheter kan uppkomma vid kombinerade auktioner, där vederbörande säljer yttre levande och döda inventarier, och dessutom inre inventarier för enskilt bruk.

Vanligtvis får köparen sex månaders räntefri kredit, och jag tror att de rättsförluster som åsamkas vid köp på auktion är mindre än vid andra former av konsumentköp där växel används. Vidare har köparen rätt att vägra medverkan till att en växelförbindelse uppkommer. Om köparen vägrar att acceptera en växel rörande restlikvid, medför detta inga rättsverkningar med avseende på hans rätt till godset eller beträffande köpevillkoren i övrigt. Enligt min mening torde det ur konsumentskyddssynpunkt inte finnas några betänkligheter emot att inte låta det föreslagna förbudet mot växlar omfatta köp på auktion. Jag vill åberopa vad Sveriges advokatsamfund anfört i sitt remissyttrande, nämligen att det varken är erforderligt eller lämpligt att utsträcka lagens tillämplighet till försäljning på auktion. Herr talman! Jag vidhåller min reservation.

Herr talman! Eftersom herr Börjesson i Falköping själv anser att det endast är i undantagsfall växlar behöver tillgripas som betalningsmedel på auktioner och eftersom det då gäller köp av vara som är avsedd enbart för enskilt bruk, finns det kanske ingen anledning att i lag öppna möjlighet för inköp på detta sätt. Vad beträffar kreditköp av konsumentvaror — kapitalvaror och dagligvaror — har man under de senaste åren sanerat i kreditfloran och rensat bort de värsta olägenheterna. Det är viktigt att även vid auktioner få använda kreditmöjligheter som på ett klarare sätt visar konsumenten vad som är lånekostnader och vad som är ränta. Det är mycket svårt vid användning av växlar att få klarhet i hur det ligger till med den saken. Nya kreditformer har under de senaste åren kommit fram i samarbete mellan banker och olika firmor som säljer varor på kredit, och jag tycker att man bör slå fast att växlar även på detta område bör tas bort vid konsumentköp. Herr Winberg har i sin reservation enbart tagit upp den s.k. interpellationsrätten för säljaren. Det finns vissa rättsverkningar knutna till denna interpellationsrätt. Även om konsumenten har preciserat sin kritik, är det mycket möjligt att varan ändå inte är tillfredsställande när den kommer köparen till handa, och säljaren kan då åberopa att köparen redan har förklarat att det var en riktig åtgärd som vidtogs och att andra åtgärder därför inte behöver vidtas. Även om konsumenten har lång tid på sig kan det vara svårt att konstatera vad som är fel inne i en maskin. Det gäller ofta sådana varor som klockor och tvättmaskiner och andra dyrare kapitalvaror, som ibland är så tekniskt komplicerade att en vanlig konsument inte med en gång kan se vad som behöver åtgöras för att varan skall bringas i ett funktionsdugligt skick. Därför tror jag det är nödvändigt att inte bara tidsmässigt ge konsumenten rätt stor frihet utan också se till att han så småningom, när det står klart vad det är för fel på varan, kan få sådana åtgärder vidtagna att han får full valuta för de pengar som han har betalat för varan. I mitt första anförande tog jag inte upp vad herr Ernulf sade. Jag skulle därför här mycket kortfattat vilja säga att lagen anger att felet skall anmälas inom skälig tid och inte senare än inom ett år. På grund av att det är fråga om olika slags varor kan man inte precisera närmare vad som skall gälla.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

Jag tycker det är lämpligt och rationellt att inte skapa svårigheter genom en lagstiftning, som i det ena avseendet godkänner betalning med växel men i det andra avseendet icke godkänner betalning med växel.
Herr talman! Med tanke på den glädjande enighet som råder, i varje fall i stort, kring den nya konsumentköplagen hade jag tänkt skona kammarens ledamöter från att lyssna på mina utläggningar. Men eftersom herr Ernulf ställer en direkt fråga till mig och vill ha hjälp med att välja mellan propositionen och reservationen får jag väl försöka att bidra med den hjälpen. Herr Ernulfs fråga gäller 11 § i konsumentköplagen som handlar om reklamation på grund av fel i varan. Propositionen säger inte mycket annat än att om det är fel i varan har köparen rätt att inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet reklamera och komma ifrån de rättsliga konsekvenserna av sin affär. Allt propositionen kräver är ett påpekande av felet, en s.k. neutral reklamation, och sedan får köparen i sinom tid välja om han vill lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka, om han vill ha skadestånd eller om han vill ha avdrag på köpeskillingen. Detta är herr Winberg inte nöjd med. Han vill i sin reservation att man skall lägga litet större skyldigheter på köparen och säger att om säljaren efter en reklamation frågar köparen vad köparen egentligen vill — lämna tillbaka varan, ha felet avhjälpt eller få avdrag på köpeskillingen — skall köparen vara skyldig att utan oskäligt uppehåll ange sina anspråk på grund av felet. I jämförelse med propositionen innebär herr Winbergs förslag någon försvagning av köparens rättsliga ställning. Reservationen innebär, det kan man kanske medge, ett förtydligande på en punkt. Men det är ett förtydligande av en detalj och löser en typ av problem som ändå aldrig fullständigt kan lösas i lagstiftningen. Herr Winberg kunde lika väl ha intresserat sig för andra detaljer där oklarheten inte är mindre besvärande. Det kan ju tänkas att man har den situationen att säljaren efter en neutral reklamation inte alls bryr sig om att framställa någon förfrågan, utan båda parterna är passiva. Vad händer då? Så småningom blir det naturligtvis en viss effekt av denna passivitet. Har köparen betalat och fått varan får man så småningom anse att reklamationens effekt har bortfallit. Den här frågan och en rad andra frågor är av en sådan typ att man i den här lagen liksom i så många andra lagar måste överlåta åt rättspraxis att lösa dem, om vi inte skall få en snårskog av bestämmelser som ändå inte klarar alla problem. Jag tycker att det Winbergska bidraget till lagstiftningen inte är riktigt så förtjänstfullt som det kan se ut. Dessutom innebär det en försvagning av köparens ställning, som jag har svårt att finna sakliga motiv för.
Herr talman! Det var ju tillfredsställande att statsrådet Lidbom ville hjälpa till med att lösa den här frågan. Men hjälpen kanske inte blev fullt så effektiv som jag hade hoppats. Hans svar var egentligen att detta får man överlåta åt rättspraxis att lösa.

Det kan tänkas ett sådant fall som att det är fråga om köp av modebetonade säsongvaror, t.ex. s.k. popkläder. Om köparen inte är nöjd med klänningen, jackan eller vad det kan vara och väntar ett halvår med att lämna besked om han eller hon vill lämna tillbaka varan, kanske säljaren sedan har det litet svårare att sälja den på nytt. Det är rätt orimligt att köparen på det sättet i princip utan begränsning i lagen skall kunna vänta med att lämna besked. Jag håller med fru Lundblad om att man inte omedelbart skall kunna avkräva ett besked från köparen. Men jag kan ställa frågan — antingen till
Herr talman! Jag vet inte om man skall tolka statsrådets anförande så att han har på känn att det finns fel här och var i denna lagstiftning. Han frågade nämligen varför jag inte gick med på andra punkter där det finns samma skäl att framföra ändringsförslag. Vi kan ju inte lagstifta om alla tänkbara situationer, men här har vi en speciell situation som man försöker lösa på ett visst sätt och som jag tycker att mitt förslag löser på ett litet bättre sätt. Statsrådet sade två gånger att det här skulle innebära en försvagning av köparens ställning. Jag skulle vilja säga att det är ett klarläggande av båda parters ställning. Jag tror att det är till fördel också för köparen att exakt veta vilken situation han hamnar i. Jag kan inte förstå annat än att detta i de undantagsfall vi talar om — det gäller bara sådana — kommer att medföra en utdragning av kontroverser mellan säljare och köpare; man kommer inte till något slut. Det måste ju ändå till sist bli så att köparen tvingas säga om han vill häva köpet, ha avdrag på köpeskillingen eller byta varan. Det vore rimligt att lagen angav så att säga yttersta gränsen för när han måste bestämma sig.
Herr talman! Herr Ernulf ville ha ytterligare besked om vad som menas med ”skälig tid”. Jag vidhåller att det är mycket svårt att exakt ange vad som avses med ”skälig tid”. Det beror mycket på den vara det gäller. Om man t.ex. köpt en päls på sommaren, finns det säkerligen skäl för att man inte förrän till vintern kan tala om att det finns ett fel på varan, eftersom man inte börjat använda den förr. Därför tycker jag att bestämmelsen ”dock ej senare än ett år” är fullt tillräcklig. Sedan måste det naturligtvis ankomma på rättstillämpningen att avgöra vad som är skälig tid, och det måste variera efter olika slag av varor och efter olika omständigheter. Jag tror att det är omöjligt att ange detta i lagen. Herr Börjesson i Falköping tog upp en diskussion om auktionsförrättarna. Till hans bemärkningar om hur svårt det kan vara för en auktionsförrättare när denne har varor både för enskilt bruk och för rörelsebruk vill jag säga, att eftersom lagen helt gått in för att skydda konsumentens rättigheter, så måste vi här kunna dra gränser. Det som herr Börjesson främst vill tillgodose är ju auktionsförrättarens intressen och bekvämlighet, och det måste vi se bort ifrån i denna lagstiftning.
Herr talman! Fru Lundblad sade att det är tillräckligt med bestämmelsen ”skälig tid — — — dock ej senare än ett år”. Men denna frist gäller inte i det fall jag tog upp, nämligen då köparen har underrättat säljaren att han är missnöjd med varan men inte talar om ifall han vill lämna tillbaka den, ha felet avhjälpt eller få priset nedsatt. Han kan vänta med detta besked hur länge som helst utan att någon lagregel hindrar honom. Statsrådet Lidbom sade att rättstillämpningen får klara upp det hela, men jag ställer mig tveksam till att det därvidlag finns sådana möjligheter. Jag upprepar frågan: Tycker fru Lundblad att man skall få vänta hur länge som helst — även om det gäller modevaror — med att tala om ifall man vill lämna tillbaka varan eller inte? Jag är inte nöjd med reservationen 1, men i avsaknad av ett tillfredsställande svar på frågan hur lagstiftaren tänkt sig lösa denna situation, nödgas jag rösta med reservation 1, eftersom den i alla fall ger en anvisning för lagstiftaren, medan propositionen och utskottsmajoritetens förslag inte lämnar någon anvisning alls.
Herr talman! Tycker fru Lundblad att det är tillfredsställande att man på en och samma auktion tillämpar två olika principer — en del varor går under konsumentköplagen, medan andra inte gör det när det gäller användande av växeln som betalningsmedel. Jag tycker att det är rationellare att tillämpa en och samma princip när det gäller växels användande som likvidmedel på auktioner.

Herr talman! Med anledning av den i förevarande utskottsbetänkande behandlade propositionen med förslag till konsumentköplag har avlämnats motionen 2053 med mig som första namn. Motionen innehåller två yrkanden. Inte i något av dem föreslås en ändring i propositionens förslag till lagtext, utan yrkandena går ut på att riksdagen i samband med lagens antagande skall klart tolka den nya konsumentköplagen dels i förhållande till köplagen, dels i förhållande till avtalsvillkorslagen. I motionen yrkas för det första att de minimiregler för konsumentens rätt vid köp från näringsidkare, vilka finns i konsumentköplagen, inte utgör hinder för tillämpning av den allmänna köplagens regler fullt ut också vid konsumentköp. För det andra yrkas att ett avtalsvillkor skall kunna bedömas som oskäligt, även om det uppfyller minimikraven i konsumentköplagen. Vid utskottsbehandlingen av propositionen och motionen har utskottet funnit att de yrkanden som framförts i motionen kan anses tillgodosedda, om man tolkar propositionen på det sätt som utskottet finner riktigt. Denna tolkning av konsumentköplagen framgår klart av utskottets skrivning, och därmed anser jag syftet med motionen väsentligen uppnått. Herr talman!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

Herr talman! Herr Stridsman har frågat industriministern hur han ser på möjligheterna att i fortsättningen få till stånd en industrilokalisering i de s.k. fyrkantskommunerna i Norrbotten som bättre överensstämmer med dessa kommuners önskemål. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Kommunerna i den s.k. fyrkanten — Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn — samt länsstyrelsen i Norrbottens län har varit överens om att kommunerna i detta område skall betraktas som en enhet. I den plan för utveckling av den regionala strukturen som riksdagen antog år 1972 utsågs området till primärt centrum. Samtidigt uttalades beträffande primära centra som består av flera kommuner att en rimlig funktionsuppdelning mellan de olika delcentra bör göras i planeringen på länsnivå. Dessa frågor är föremål för särskild uppmärksamhet i den pågående länsplaneringen. När det gäller industriföretagens val av lokaliseringsort försöker regeringen påverka företagen till en lokalisering som överensstämmer med de regionalpolitiska målen. Goda resultat har uppnåtts i de s.k. fyrkantskommunerna. Statsmakterna kommer också i fortsättningen att göra ansträngningar för att tillföra dessa kommuner nya arbetstillfällen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag måste tyvärr samtidigt konstatera att statsrådet glidit förbi själva frågeställningen. Det gällde ju på vilket sätt statsrådet bedömer möjligheterna att i fortsättningen bättre kunna uppfylla kommunernas önskemål inom den s.k. Fyrkanten när det gäller angelägna lokaliseringar. Fyrkantskommunerna — Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn — var enhälliga i sitt utlåtande att Boden skulle vara den ur flera synpunkter mest lämpliga lokaliseringsorten för fälgfabriken. Det är exempelvis inte alltid så lätt att pendla mellan Boden och Luleå. Arbetsplatserna i Luleå kan inte nås av de människor som är bosatta inom Bodens glesbygdsdelar, beroende på att reella pendlingsmöjligheter i huvudsak endast finns mellan stadskärnorna.

Därför vill jag ställa följande fråga till herr statsrådet Bengtsson när han nämner att man skall satsa på primära centra: Finns det något samband mellan den nu ensidiga satsningen på endast en ort inom Fyrkanten och den av riksdagsmajoriteten i fjol höst beslutade ortsklassificeringen? Ortsklassificering innebär för de orter som är placerade utanför primära centra att de får det svårare. I det här fallet har det visat sig att inom Fyrkanten, där det rör sig om fyra kommuner — alla primära centra — har speciellt en kommun och en ort blivit favoriserade på bekostnad av de andra — trots att en enhällig samarbetsnämnd har tillstyrkt att fälgfabriken skulle förläggas till Boden. Det vore intressant att få veta de sakliga motiven till varför man inte har kunnat påverka SVETAB, som i alla fall är ett statligt företag, och det engelska företaget Dunlop, som är intressent i detta fall. Jag avvaktar med intresse statsrådets besked.
Herr talman! Det är inte praxis att man tar upp ett enskilt fall till diskussion i en frågedebatt. Att företaget inte har lokaliserats till Boden utan förlagts till ett annat ställe i området beror emellertid på omständigheter som regeringen inte råder över. Det enda alternativet i detta fall hade varit en lokalisering till något annat ställe i landet långt utanför det område vi nu diskuterar. Vi har inte, herr Stridsman, makt i vår hand att bestämma lokaliseringen av ett företag. Jag noterar med tillfredsställelse hur frimodigt herr Stridsman är beredd att ge regeringen utomordentliga befogenheter när det gäller att bestämma var ett företag skall ligga. Jag vill beträffande det område som herr Stridsman talar om, den s.k. Fyrkanten, framhålla att fram till juli i år ett femtiotal företag har fått lokaliseringsstöd med omkring 140 miljoner kronor, vilket givit sysselsättning åt 800 personer. Dessutom har det genom investeringsfonderna skapats 600 nya arbetstillfällen. Vi har alltså gjort mycket för lokaliseringsverksamheten inom det här området. I det nu aktuella fallet fanns det emellertid ingen annan möjlighet än att förlägga företaget till den stad där lokaliseringen skedde.
Herr talman! Jag vill först konstatera att statsrådet Bengtsson säger att här föreligger omständigheter som han inte råder över och att regeringen inte kan påverka ett enskilt fall. Men i det svar som jag har fått säger inrikesminister Bengtsson i alla fall att regeringen försöker påverka företagen till en lokalisering som överensstämmer med de lokaliseringspolitiska målen. Jag är tacksam för det beskedet. Men jag hade också väntat mig att det statliga företaget SVETAB, om vars tillkomst riksdagen beslutade 1969 med uttalandet att det skulle verka i lokaliseringspolitiskt syfte, i detta fall skulle ha utnyttjat den möjligheten. Låt mig också påpeka följande för den händelse att det är kostnadsskäl som gör att man inte kan förlägga företaget till Boden. För transporter från järnverket till Karlshäll eller Boden måste ju råvarorna lastas in på bil eller järnväg. Transporter av färdigprodukter från Karlshäll i Luleå eller från Boden måste också lastas på bil eller järnväg för vidarebefordran till hamnen. Lastningsmomentet kvarstår i bägge alternativen. Det är endast kostnaden för transporter ca 3 mil mellan Boden och Luleå som tillkommer. Därför vill jag ställa följande fråga: Har man tänkt på den möjlighet som skapades i och med att riksdagen år 1969 fattade sitt beslut om inrättandet av förvaltningsbolaget Statsföretag att ta in offerter för en eventuell kostnadsfördyring? Har man, för den händelse att det är det som är motivet för att företaget inte förlagts till Boden, undersökt denna möjlighet?
Herr talman! Jag är fortfarande helt obenägen att diskutera ett enskilt fall i en frågedebatt. Det förvånar mig att herr Stridsman kan tro att det kan vara möjligt att göra det. Jag har sagt att det har gjorts ett stort antal lokaliseringar till kommunerna i Fyrkanten och att vi har gjort väldigt mycket för dem. Men det är inte säkert att detta speciella företag hade hamnat där, om vi inte hade givit vårt tillstånd till en lokalisering till den plats där det hamnat. Tycker herr Stridsman att det hade varit bättre om vi inte hade förlagt det till en av Fyrkantskommunerna? Det fanns många andra som önskade få denna lokalisering. Men den skedde ändock inom detta område, som har ett gemensamt önskemål om att få nya industrier. Det finns ju ett samarbetsavtal mellan kommunerna som också tillämpas.

Herr talman! Låt mig bara helt kort konstatera att statsrådets besked nu är att samarbetsnämnden för kommunerna inom Fyrkanten inte heller i fortsättningen kan vänta sig att dess önskemål kan bli tillgodosedda.
Man kan omöjligen tolka mitt svar så, om man inte är mycket illvillig — och det må herr Stridsman gärna vara.
Herr talman! Jag är inte alls illvillig, men jag måste kallt konstatera vad statsrådet har sagt. Han kan inte ge besked utan talar bara om att visst har det lokaliserats mycket. Det här speciella fallet, säger han, kunde inte påverkas, för då hade företaget kommit att lokaliseras till en annan plats, eventuellt utanför landet. Jag har ju ställt frågan precis så: Kan regeringen lokalisera företag så, att det i någon mån överensstämmer med den planering som kommunerna själva vill ha?
Herr talman! Herr Lorentzon har frågat socialministern om han vill medverka till sådan skärpning av skyddsbestämmelser vid tillverkning av kemiska preparat av typen växtgifter och jämförbara preparat, att en snabbare reaktion i form av tillverkningsstopp uppnås så snart allvarliga tecken på skadeverkningar på de anställda ger sig till känna. Frågan har överläm nats till mig för besvarande. Tillverkning av giftiga bekämpningsmedel är föremål för speciell kontroll enligt den nya lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Jag vill också erinra om att riksdagen helt nyligen har beslutat om viktiga ändringar i arbetarskyddslagen och beträffande arbetarskyddets organisation. Härigenom kommer den lokala skyddsverksamheten i företagen att aktiveras och förstärkas samtidigt som yrkesinspektionen byggs ut och effektiviseras. De sanktionsmedel som yrkesinspektionen har till sitt förfogande förbättras. Skyddsombuden får ökade handlingsmöjligheter och ges bl.a. befogenhet att påkalla undersökning för kontroll av skyddsförhållandena. I vissa fall då arbetstagare utsätts för överhängande fara får skyddsombud rätt att besluta att arbetet skall avbrytas i avvaktan på yrkesinspektionens ställningstagande. Såväl lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor som ändringarna i arbetarskyddslagstiftningen har syftet att man snabbt skall kunna komma till rätta med missförhållanden från hälsosynpunkt. Jag vill dessutom framhålla att arbetsmiljöutredningen i sitt fortsatta arbete kan väntas pröva vad som ytterligare kan göras med hjälp av arbetarskyddslagstiftningen för att skydda arbetstagare mot hälsofarliga ämnen och produkter.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min fråga. Som frågan är ställd förstod jag nästan att inrikesministern skulle hänvisa till att tillverkningen av giftiga bekämpningsmedel är föremål för speciell kontroll och erinra om de nya ändringarna i arbetarskyddslagen. Anledningen till min fråga är det uppmärksammade förhållandet vid KemaNords Stockviksfabrik i Sundsvall, där det sedan februari i år framställs ett växtgift som skapar stora olägenheter för de arbetare som sysslar med denna tillverkning. Arbetarnas hår har blivit gulgrönt, deras naglar har blivit gula, de har fått utslag på kroppen och klåda, efter arbetet har en stark trötthet inställt sig, de har blivit febriga och svettiga. Det har ansetts vara orsakat av detta växtgift. Och det gäller inte bara arbetarna själva utan också deras familjer. Hustrur och barn har smittats av klådan och utslagen. Läkarna har stått fullkomligt svarslösa då de konsulterats. Arbetarna har givetvis varit oroliga över vad som inträffat. Kanske även inre organ kunde ha skadats? Och vad kan inträffa om fem eller tio år? Påverkas kanske arvsanlagen? Om deras hustrur blivit gravida, blir barnen i så fall utvecklingsstörda? Dylika farhågor har man hyst. Nu har en av de anställda remitterats till Karolinska sjukhuset här i Stockholm, och där har man enligt uppgift satt i gång expertundersökning med provtagning och analys. Detta kan ta mycket lång tid. För att lugna arbetarna har man gett dem 300 kronor i månaden som en kompensation då de tvingats färga det gröna håret, köpa nya kläder osv. Denna fabrikation kom från England till Sverige; data o. d.. kom därifrån hit. Men kan man ha skött fabrikationen i England på samma sätt som man gjort i Sverige? Enligt uppgifter som jag har fått förbjöds fabrikationen i England därför att man inte fick släppa ut sitt avloppsvatten. Hur är det i Sverige? Gång på gång har vi enkla frågor och interpellationer här som bara är ett litet genljud av vad som händer ute på arbetsmarknaden när det gäller giftframställning och handhavande av gifter över huvud taget. Jag skulle vilja fråga inrikesministern om skyddsombudet — han är ju inte giftexpert — har möjligheter i fortsättningen, med den nya lagstiftningen, att stoppa ett jobb som exempelvis detta i Sundsvall.
Herr talman! Som jag sökt förklara i mitt svar har ju lagen om hälsooch miljöfarliga varor, skärpningen av arbetarskyddslagen och effektiviseringen av organisationen tillkommit för att man snabbare skall komma till rätta med sådana förhållanden som herr Lorentzon här tar upp. Undan för undan skaffar vi oss alltså bättre instrument för att lösa dessa problem. Nu har jag också uppmärksammat det här fallet som herr Lorentzon tar upp, och jag har låtit medarbetare ta kontakt med fackföreningsordföranden Valter Thorsin vid företaget. Han har talat om att man den 21 december kommer att upphöra med produktionen. Man kommer att bygga om anläggningen, installera en ny kvarn och på olika sätt förbättra förhållandena, och man räknar med att i mars månad ha fått fram tillfredsställande anordningar. Det är klart att skyddsombuden, som skall vara med och övervaka detta, bör — och helt enkelt skall — kunna få hjälp. I det distrikt som finns i Västernorrland — och det är svaret på frågan — har man en specialist i kemi, som inriktar sin tillsyn på bl.a. processer för tillverkning av giftiga ämnen. Han bör kunna hjälpa skyddsombuden, när de har rätt att vidta åtgärder på den här punkten.
Herr talman! Jag har också kontaktat fackföreningsordföranden Thorsin, och att fabriken upphör den 21 denna månad beror på att den stora utlandsbeställning som man hade är klar då. Nu har experter varit i Italien och Tyskland. I Tyskland finns en fabrik som framställer tio gånger så mycket av det här giftet som vad man framställer i vårt land. Men vid fabrikationen där kommer dammet ur den s.k. kvarnen inte ut i lokalen. Där är det fullständigt dammfritt och därför giftfritt för arbetarna. Men i Sverige, vid KemaNords fabrik, har den kvarn man använt inte alls varit av samma slag, utan dammet har virvlat ut i lokalen. Trots att personalen haft visst slag av skyddsdräkter har dammet kommit in i skyddsdräkterna. Frågan är, herr inrikesminister: Har vi verkligen betydligt sämre lagar i det här landet när det gäller att skydda arbetskraften än vad man har i andra länder i Västeuropa? Så måste ju frågan ställas i ett sammanhang som detta. Sedan åberopar inrikesministern den nya lagen enligt vilken skyddsombuden får betydligt större möjligheter än tidigare. Men det var en kraftig opinion från arbetsplatserna på sin tid. Enligt utredningens förslag skulle ju skyddsombuden, därest de stoppade en tillverkning som var till skada för arbetarna, faktiskt kunna anmälas hos arbetsdomstolen. Inför denna kraftiga opinion, där vårt parti deltog, böjde sig regeringen, och i propositionen fanns detta inte med. Vi är naturligtvis glada och tillfredsställda över att regeringen tog sitt förnuft till fånga i det avseendet och att skyddsombuden får större möjligheter i fortsättningen än vad de har haft.
Herr talman! Jag vågar hävda att de svenska arbetarskyddslagarna och tillsynen härvidlag hävdar sig väl vid en internationell jämförelse — därom råder inget tvivel. Nu kommer man, enligt uppgift från Valter Thorsin, att bygga en ny kvarn som fyller alla de krav som kan ställas på anläggningen. Man har också sagt att skyddsombuden kommer att noga följa verksamheten enligt den lagstiftning vi har så att verksamheten verkligen fyller de krav man har rätt att ställa på den.
Herr talman! Jag har också varit i kontakt med yrkesinspektionen i Härnösand — närmare bestämt med herr Åke Tranberg, som är förste distriktsingenjör — och han säger att företagets lokaler ligger under det hygieniska gränsvärdet, men hittills har de svenska lagarna inte givit yrkesinspektionen möjligheter att syna ned lokaliteterna. Det skall bli bättre sedan. Då skall man också få möjlighet att förbjuda dylik verksamhet. Så visst är det en fördel med den nya lagen. Efter den 1 januari måste yrkesinspektionen också tillkallas i ett fall som detta. Alltså har våra lagar hittills, herr inrikesminister, varit betydligt sämre än lagarna i utlandet. Jag skulle här velat citera 7 § första stycket arbetarskyddslagen, men jag ser att talmannens klubba faller, så jag kan inte göra det. Den paragrafen skulle egentligen täcka allt, men det gör den tydligen inte.
Herr talman! Fröken Bergström har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att undanröja de försämringar för de arbetslösa och de ökade socialhjälpskostnader för kommunerna som kommer att följa med reglerna om kontant arbetsmarknadsstöd som träder i kraft den 1 januari 1974. fr.o.m. den 1 januari 1974 införs kontant arbetsmarknadsstöd och arbetslöshetsförsäkringen utvidgas och ger bättre förmåner. De kommuner som för närvarande utger kommunalt kontantunderstöd till arbetslösa slipper i fortsättningen kostnaderna för denna stödform. Socialhjälp kommer framdeles liksom hittills att ha betydelse som komplement till de statliga och statsunderstödda kontanta stödformerna på arbetsmarknaden. Men behovet härav kommer att minska i och med de förbättringar av de generella stödformerna som nu genomförs.

Herr talman! Jag skall be att få tacka herr inrikesministern för svaret. Det var kanske inte särskilt upplysande, och jag skall litet mera precisera vad jag hade avsett. Svaret vore väl riktigt om alla de som nu kan få det kommunala kontanta arbetslöshetsunderstödet även kunde komma i åtnjutande av det nya kontanta arbetsmarknadsstödet som skall utgå fr.o.m. den 1 januari.

Det betyder att många av dem som nu får stöd inte kan få den nya typen av stöd. Jag vill genast fråga inrikesministern om han ser någon möjlighet att överväga en uppmjukning eller rent av ett borttagande av denna regel. Man kan visserligen säga att vederbörande har möjlighet att få socialhjälp och att det i och för sig inte behöver innebära materiell försämring, men många kommer att uppleva detta som dubbel utslagning. Dels är man utan arbete, dels får man inte ett generellt, mera rutinmässigt stöd utan måste gå vägen över socialhjälpen. Inrikesministern säger att kommunernas = socialhjälpskostnader kommer att minska. Från ett par kommuner, framför allt min hemkommun Malmö, har jag hört att man inte alls ser så på frågan. För det tidigare utgående arbetslöshetsunderstödet har man fått statsbidrag. Nu räknar man med att ungefär hälften av dem som kunnat få den nuvarande typen av arbetslöshetsunderstöd inte kommer att kunna påräkna den nya typen av stöd just på grund av arbetsvillkoret. Det innebär att man t.ex. i Malmö räknar med att socialhjälpskostnaderna nästa år kommer att öka med ungefär 2 miljoner kronor. Det är viktigt att vi beaktar dessa frågor, vilka man inte kunnat komma underfund med vid behandlingen av propositionen.
Herr talman! Jag har också hört att ett stort antal av de kommuner, som för närvarande ger ut kommunalt kontantunderstöd, räknar med att inte uppfylla villkoren för det kontantstöd vi beslutat om. Men jag har också sett att kommunerna räknat ner sina siffror när de tänkt över situationen. I själva verket ger inte alla kommuner kommunalt kontantunderstöd. Det är 40 kommuner, där denna fråga över huvud taget kan bli aktuell. De som då ger ut kommunalt kontantunderstöd får betala 80 procent av detta med kommunala medel, medan de får 20 procent i statsmedel. Staten tar nu över hela kostnaden för det kontantstöd som alla de får, vilka är berättigade därtill. Det skulle därför förvåna mig mycket om kommunerna gör en förlust på detta. För närvarande uppgår kommunernas kostnader för det kommunala stödet till 25 miljoner kronor. De får 11 miljoner kronor i statsbidrag. Efter denna reform slipper kommunerna kostnaderna för det kommunala kontantunderstödet, och staten får en kostnad på 140 miljoner kronor. Jag tror därför att kommunerna får pengar över till den eventuella socialhjälp som de behöver betala ut till de få som inte passar in i vårt nya system. Jag tror därför att det ligger en väldig överdrift i det som fröken Bergström fört fram.
Herr talman! Inom den kommun jag talar om har man faktiskt för budgetarbetet nästa år räknat på dessa saker. Man har då kommit fram till att det blir en fördyring. Arbetslösheten är i stor utsträckning koncentrerad till storstadskommunerna, och det innebär, att man där får de stora kostnaderna för arbetslöshetsstöd och också måste räkna med att socialhjälpskostnaderna blir höga. Problemet vi diskuterat har kanske kommit att väl mycket gälla kommunernas situation och inte så mycket de arbetslösas. I fråga om de senare finns det ytterligare aspekter, som innebär en försämring, exempelvis att det nya stödet i motsats till det gamla kommer att tidsbegränsas.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra trafiksäkerheten utanför skolor och i samband med barns färd till och från skolan. Skolbarnen är en oskyddad trafikantgrupp och många har en relativt begränsad trafikförmåga. De ägnas därför fortlöpande stor uppmärksamhet i vårt trafiksäkerhetsarbete. BI. a. strävar man efter att förbättra skolbarnens trafikmiljö. Regeringen gav i slutet av år 1972 statens trafiksäkerhetsverk i uppdrag att efter viss undersökning meddela vägledande anvisningar avseende hastighetsbegränsningar till skydd för särskilt utsatta trafikantkategorier såsom barn, handikappade, åldringar m.fl. vid skolor, sjukhus och liknande inrättningar. En i anledning härav inom verket upprättad promemoria med vissa preliminära riktlinjer för bedömning av ärenden angående hastighetsbegränsning till 30 km/tim har i juli tillställts samtliga länsstyrelser för tillämpning. På basis av vunna erfarenheter avser verket att under nästa år utarbeta slutgiltiga anvisningar i ämnet. Som ett led i handläggningen av den aktuella hastighetsbegränsningsfrågan har trafiksäkerhetsverket på vissa vägavsnitt i anslutning till skolor gjort försök med omställbara vägmärken, som programmerats att automatiskt visa 30 km/tim under tid då skolbarn väntas passera. Hittillsvarande erfarenheter är goda. Försöken fortsätter och även andra lösningar studeras. I den kungörelse om skolskjutsning som är i kraft sedan år 1971 ges ingående bestämmelser för denna trafik. BI. a. föreskrivs, att skolskjutsning i fråga om tidsplaner och färdvägar skall ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. De kommunala skolstyrelserna skall verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjlig mån undviks. Skolstyrelse skall vidare efter samråd med trafiknämnd, polis och väghållare bestämma färdväg och plats för påoch avstigning samt svara för att eleverna undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. Särskilda krav uppställs i fråga om beskaffenhet av fordon som används såsom skolskjuts och om förarkompetens. Närmare anvisningar för tillämpningen av kungörelsen om skolskjutsning har utfärdats av trafiksäkerhetsverket. På regeringens uppdrag utreder trafiksäkerhetsverket också frågan om lämplig utmärkning av skolskjutsfordon. Ett genomarbetat förslag till ny skolskjutsskylt föreligger nu och prövas praktiskt under innevarande läsår. Klart är att kommunerna alltmer engagerar sig i förbättringen av skolbarnens trafikmiljö i linje med vad som anges i skolskjutskungörelsen men också i ett vidare sammanhang för att över huvud minska risken för trafikolycksfall vid barns färd till och från skolan. Trafiksäkerhetsverket har i en skrivelse, som tillställts samtliga kommunstyrelser, gett exempel på lämpliga åtgärder som kan vidtas för att göra skolvägarna säkra. En rad frivilliga insatser görs för att förbättra skolbarnens trafikmiljö. Som exempel kan nämnas att Riksförbundet Hem och skola och NTF i samarbete med ett försäkringsbolag nyligen startat en kampanj under mottot Barnet och trafikmiljön. Syftet är att väcka intresse hos föräldrarna för den lokala trafikmiljön och få dem att föreslå lämpliga förbättringsåtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det var uttömmande men jag har några kommentarer som jag gärna vill göra. Debatten om hur vi bättre skall kunna skydda barnen i trafiken har förts många gånger utan att den egentligen lett till några mer väsentliga resultat. Kommunikationsministerns uttalande i våras om att hastigheten borde sänkas till 30 km/tim utanför skolor och andra institutioner var faktiskt en ljusstråle i det totala mörkret och uppväckte också många förhoppningar. Mycket längre än till den här försöksverksamheten har det inte lett än, men man får hoppas att det kommer att göra det så småningom. På något vis måste vi förändra vår totala syn i samhället. Vi prioriterar alltid och slår vakt om bilistens rätt att komma fort fram, och med utgångspunkt i detta försöker vi rätta barnen eller snarare anpassa barnen efter trafikrytmen. Man tycker att människorna borde vara viktigare än bilarna. Kan man rädda liv genom att sänka hastigheten till 30 km/tim utanför en skola eller sätta upp trafikljus, så borde det naturligtvis göras. Nu avstyrks det i regel med argumenteringen att man kan inte sänka hastigheten för det stör trafikrytmen och det blir trafikstockningar. Får jag bara, herr talman, ta ett enda exempel från min egen kommun, Askersund. Jag har aldrig använt det exemplet förut i någon debatt. Precis utanför en skola med 600 elever på mellanstadiet går riksväg 49 fram. På andra sidan vägen, ett par hundra meter längre bort, ligger lågstadieskolan med cirka 200 elever. Stadsplaneringen är gammal och gjord så att elever måste passera vägen på väg till de båda skolorna, morgon och kväll, men ofta också på dagen eftersom många lokaler är gemensamma. Vid de trafikmätningar som gjorts visar det sig att tre till fyra bilar i minuten passerar på vägen. Hastigheten för bilarna, åtminstone de som kommer norr ifrån, ligger ofta en bra bit över 50 km/tim, eftersom det är nedförsbacke. Det innebär alltså att sjuåringar på väg till skolan själva skall bedöma avståndet till bilarna, se efter när det finns en lucka så att de kan hinna över och sedan ta sig över vägen i en ojämn kamp med 25 tons långtradare som dundrar fram. Hur svårt barn har att klara denna bedömning har ju professor Stina Sandels visat i sina forskningar om barns trafikbeteende. Föräldrarna lever naturligtvis i ständig skräck för att någonting skall hända. Alla framställningar till länstyrelser eller vägmyndigheter om hastighetsbegränsningar eller trafikljus avstyrks just med de hänvisningar som jag nämnde förut. Trafikljus skulle t.o.m., sade man, kunna innebära att bilarna söder ifrån hade svårt att komma i gång igen i uppförsbacke med vinterväglag — egentligen ett ganska fantastiskt argument! Därmed skall jag lämna Askersundsproblemet. Jag tog det bara som ett exempel på vilka problem som finns överallt. Situationen är välkänd. Till slut vill jag uttrycka den förhoppningen att kommunikationsministerns nu aviserade förslag och de undersökningar som pågår verkligen kommer att leda till att man redan under nästa år kommer att vidta åtgärder för att sänka hastigheten eller göra andra ingripanden som klart kan förbättra trafiksäkerheten för barn i och utanför våra skolor.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ som syftar till att uppskjuta planerad rationalisering av SJ:s verksamhet i Jämtland till dess arbetet med den pågående regionala planeringen slutförts. Jag utgår från att frågan är ställd med anledning av den information om anpassning av tidtabellen som SJ lämnat till länsstyrelse och kommuner i Jämtlands län. De rationaliseringar SJ ämnar vidta berör enligt min mening inte den regionala trafikplaneringen. I de flesta fall är det fråga om förändringar av vagnslasttrafik eller styckegodsexpedieringen på orter med i allmänhet liten trafikomfattning. Persontrafiken väntas inte komma att beröras i någon större utsträckning. Jag vill emellertid i det här sammanhanget erinra om den ordning som fastställts för prövning av ärenden om indragning av stationer. Efter beslut av 1968 års riksdag har det blivit möjligt för kommuner, som anser att olönsam järnvägsstation bör bibehållas, att göra framställning om detta till Kungl. Maj:t. Sådan framställning kan göras även ifall SJ har för avsikt att lägga ned endast ett trafikslag vid stationen. Här har alltså kommunen en möjlighet att få frågan ytterligare prövad, om man anser att man har några särskilda skäl som bör beaktas.

Herr talman! Låt mig få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är fullt nöjd med svaret, även om jag inte helt kan dela statsrådets mening. Jag syftar då på påståendet att de rationaliseringar och indragningar som SJ har planlagt för Jämtlands län inte skulle beröra den regionala trafiksaneringen. Det kan delvis vara rätt. Om man på SJ anser sig nödsakad att minska personalen vid en station behöver det inte i och för sig påverka den regionala trafikplaneringen, men andra åtgärder kan ha en direkt påverkan. Låt mig ta ett enda exempel. SJ planerar att dra in Sundets hållplats. Sundet bebos av nio fasta invånare. De har 21/2 km fram till E 75. Till närmaste landsvägsförbindelse i Duved är sträckan 6 km. SJ kan knappast ha några nämnvärda kostnader för hållplatsen, som saknar värme och belysning. Men om hållplatsen dras in måste trafikförsörjningen för invånarna i Sundet lösas på annat sätt. Detta är bara ett enda exempel på av SJ planerade åtgärder, som bevisligen har ett direkt samband med den regionala trafikplaneringen. Jag skulle kunna räkna upp många fler. SJ:s planerade inskränkningar av trafikverksamheten har oroat både mig och övriga invånare i länet. Men även om jag, som jag nyss nämnde, har en avvikande mening mot kommunikationsministern bedömning i ett avseende finner jag hans svar tillfredsställande. Riksdagens beslut 1968 har gjort det möjligt för kommuner att när en olönsam järnvägsstation skall läggas ned inge framställning till Kungl. Maj:t om att stationen skall behållas. Nu säger kommunikationsministern i svaret att riksdagsbeslutet skall tolkas så, att sådan framställning kan göras även i de fall då SJ har för avsikt att lägga ned endast ett trafikslag vid stationen. Detta tolkar jag så att om SJ avser att t.ex. endast lägga ned styckegodstrafiken vid en station, så har kommunen möjlighet, om man så önskar, att få frågan prövad av Kungl. Maj:t. Därför utgår jag ifrån att kommunerna i länet kommer att vara vaksamma och använda sig av den möjlighet som finns att få frågan prövad hos Kungl. Maj:t, om de har invändningar mot SJ:s planer. Det innebär enligt min mening att den regionala trafikplaneringen kommer att kunna slutföras innan någon mera genomgripande förändring av SJ:s trafikverksamhet i länet kan komma till stånd. Jag finner statsrådets klarläggande av tolkningen av riksdagsbeslutet värdefullt. Det är också värdefullt att detta kommer till kommunernas kännedom. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Komstedt har frågat mig om jag mot bakgrunden av de klart negativa effekterna hos lastkännande, bromseffektfördelande ventiler för lastbilar och, i förekommande fall, deras släp, är beredd att bidra till att rådande generella dispens utökas till ett totalt slopande av kravet på sådana ventiler. försedda med automatiska bromskraftregulatorer. Det av herr Komstedt — Nr 148 uttalade önskemålet torde därmed redan vara tillgodosett. Torsdagen den 6 december 1973

Om slopande av kra Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. vet på bromseffekt Anledningen till frågan är de många turer som gått när det gäller fördelande ventiler lastkännande, bromseffektfördelande ventiler på lastbilar och släpvagnar. för lastbilar Trafiksäkerhetsverket utfärdade bestämmelserna 1970, och de började gälla under hösten 1970 för 1971 års modeller. Detta gällde alltså nyregistreringar. För äldre modeller började de gälla den 1 april 1971, och i det fallet gällde de kombinationen bil plus släpvagn. För lastbilar utan släpvagn skulle bestämmelserna gälla fr.o.m. den 1 januari 1972. Avsikten var att göra bromseffekten jämnt fördelad, vilket skulle vara en god tanke från trafiksäkerhetssynpunkt. Ganska snart kom man emellertid till insikt om att effekten i stället blev den motsatta. Det visade sig nämligen att den lastkännande ventilen vid svåra vägförhållanden i stället verkade så att framaxeins bromsar låstes, med dikeskörningar som följd. Därför började trafiksäkerhetsverket att i olika omgångar utfärda dispenser. Sålunda har bestämmelserna under 1973 endast tillämpats för nyregistreringar. Men fr.o.m. den 1 januari 1974 skulle de enligt ursprungsförslaget gälla samtliga fordon. I ett meddelande daterat den 16 november 1973 till Svensk bilprovning lämnar trafiksäkerhetsverket en generell dispens för alla fordon. Man skriver bl.a. att verket nu med ett beklagande måste konstatera att man inte lyckats att omsätta tankegångarna i praktisk funktion. Kostnaderna för ventil och montering har varit ca 1 000 kr. per fordon, dvs. 2 000 kr. per fordonskombination. Är det verkligen rimligt att ett statligt verk skall kunna åstadkomma skrivbordskonstruktioner och leka fram tankegångar som inte är utprovade i praktisk funktion och på grundval av dessa åsamka den enskilde individen så stora kostnader? Branschen har blivit ålagd att montera dessa ventiler, och det har kostat mycket pengar. Nu avser trafiksäkerhetsverket att så sakteliga låta bestämmelsen försvinna och sopa alltsammans under mattan. Kommunikationsministern sade i sitt svar att trafiksäkerhetsverket har upphävt kravet. Det är inte riktigt så. I de direktiv som utfärdas talar man om en generell dispens som gäller tills vidare, och det är någonting annat än ett upphävande av kravet. Annars hade det inte funnits någon anledning att ställa frågan. Men jag tolkar svaret så att kommunikationsministern är beredd att medverka till ett upphävande i stället för den dispens som råder.
Herr talman! Jag har svarat herr Komstedt att det önskemål han framfört i sin fråga är effektuerat, och jag har ingen anledning att ändra på mitt svar efter herr Komstedts replik.
Herr talman! Kommunikationsministern säger att han inte har någon anledning att ändra sitt svar. Jag vill bara framhålla att det är en viss skillnad mellan att upphäva ett beslut och att lämna en generell dispens.

Herr talman! Fru Hambraeus har frågat mig om jag, bl.a. med tanke på knappheten på olja, är villig att se till att SJ omedelbart slutar riva upp järnvägsräls. Som en följd av regeringens ställningstagande i oktober 1971 att iaktta viss återhållsamhet vad gäller beslut i fråga om järnvägsnedläggningar har upprivningen av spår vid SJ så gott som avstannat. För närvarande är sådan rivning aktuell endast i tre fall, där SJ efter sedvanliga framställningar, remisser och beredningar tidigare fått bemyndigande att riva spåret. I samtliga fall rör det sig om bandelar som haft synnerligen obetydlig trafik och där det inte heller funnits några indikåtioner på en sådan väsentlig höjning av trafikmängden att spårbunden trafik i en framtid skulle kunna bli motiverad. Mot denna bakgrund finns det ingen anledning för mig att vidta några åtgärder av det slag frågeställaren åsyftar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Den oljeknapphet som hotar oss i dag har kommit hastigare än beräknat, men den var inte oväntad. De flesta bedömare tycks eniga om att den tiden nu är förbi då vi kan räkna med ett fritt, billigt inflöde av olja till vårt land. Det finns all anledning att målmedvetet satsa på energiekonomi för framtiden. Spårbunden trafik är i det avseendet helt överlägsen vägtrafiken. Vi kommer antagligen att få anledning att ångra den kortsiktiga, verklighetsfrämmande planering som inneburit SJ:s tillbakagång. Ånglok skrotas, taxorna höjs, järnvägar läggs ned, räls rivs upp. Man får ibland intrycket att SJ inte vill ha kunder på vissa bandelar eftersom SJ i förväg bestämt sig för att lägga ned dem. En upprustning av järnvägen skulle vara klokare och likaså en taxepolitik och serviceinställning som ökar kundunderlaget. SJ planerar enligt uppgift att utnyttja regeringens tillstånd att riva räls i Dalarna, Småland och Skåne. Det gäller en sträcka på 117 km Särna—Malungsfors, 25 km Älmhult Glimåkra och 4,5 km Rydsgård — Skivarps sockerbruk. Norra Dalarna har mist en stor del av sin järnväg. På inlandsbanan har trafiken lagts ned på vissa delar. Detta försvårar kommunikationerna mellan t.ex. Vansbro och Värmland. Rälsen är uppriven från Särna till Sälen. SJ planerar att efter tjällossningen utnyttja regeringens tillstånd och fortsätta under våren 1974 att riva upp resterande 48 km räls mellan Sälen och Malungsfors. Dessa trakter bygger sitt näringsliv till stor del på skogen. Virkestransporterna försvåras och fördyras i hög grad av att de måste ske per lastbil långa sträckor på dåliga vägar. Trafiksäkerheten kommer i fara, då tusentals bilister söker sig upp i fjällen på smala och krokiga vägar och skall försöka samsas med långa, tunga timmerlastbilar. Staten gör en välkommen stor satsning på turismen i Lima. Det verkar motsägelsefullt och oklokt att samtidigt försvåra kommunikationerna dit. En framsynt politik hade här stimulerat järnvägstrafiken genom att erbjuda tjänster som gjort järnvägen attraktivare. Tim merterminal i Särna, t.ex., nattågsförbindelser från Stockholm och direktförbindelser från kontinenten till Sveriges sydligaste fjällområde skulle innebära stimulans för näringslivet. I den trafikförsörjningsplanering som pågår regionalt måste man ha rätt att räkna in också SJ förutsättningslöst. Inga fler räls borde få rivas upp. Kommunikationsministern säger att det inte finns några indikationer på att det kommer att bli någon väsentlig ökning av trafikmängden på de sträckor som man planerar att riva upp. Jag förstår inte det. Det måste i nuvarande läge finnas möjligheter, åtminstone när det gäller Sälen— Malungsfors, att öka underlaget. Jag skulle vilja vädja till kommunikationsministern att pröva om frågan åtminstone när det gäller järnvägsrälsen Malungsfors—Sälen.
Herr talman! Det går tyvärr inte att diskutera det här grundligt inom ramen för en enkel fråga. Fru Hambraeus uppehåller sig vid bandelen Särna—Malungsfors. Låt mig bara, så kort det över huvud taget går, konstatera att man av fru Hambraeus” inlägg kan förstå att hon ifrågasätter, om inte den spårbundna godstrafiken och även persontrafiken där borde återupptas i den bristsituation vi har när det gäller oljan. Tillåt mig då, herr talman, att mycket kort beskriva för fru Hambraeus hur trafiken går till i sådana fall. Godstrafiken ombesörjs med diesellok — dessa bandelar är inte elektrifierade. Tåget måste bemannas med minst två man. Om det kommer en godsvagn till en plats vid en sådan bandel, måste man först gå ut med loket och lämna vagnen. Det rör sig om mycket små godsmängder, och man har därför sällan mer än en vagnslastsändning med sig vid de här tågrörelserna. Sedan får man hämta vagnen efter ett par dagar med ett lok med två man. Det är fråga om diesellok, och de går med olja — det finns inget annat drivmedel att köra dem med. Nu frågar jag: Vilket tror fru Hambraeus är dyrast — tågtransporten med tungt lok, dubbla körningar och två mans besättning eller lastbilstransporten med en körning och en chaufför ned till virkesterminalen i Malungsfors? Fru Hambraeus och jag talar om en oljebristsituation. I vilket av alternativen tror fru Hambraeus att man förbrukar mest olja? Låt mig understryka att jag därmed inte rent allmänt sjunger lastbilens lov i något särskilt högt tonläge, men det rör sig här om små godsmängder, och jämförelsen utfaller otvetydigt till järnvägens nackdel företagsekonomiskt, sam hällsekonomiskt osv. Fru Ham braeus” fråga gällde ju oljesituationen, och jag frågar: Hur ser fru Ham braeus på mitt exempel?
Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte är tillräckligt insatt i förhållandena för att kunna bemöta kommunikationsministern när det gäller ekonomin, oljan och virkestransporterna, men frågan gäller också turisttrafiken. Om man vore inriktad på att ordna direktförbindelser, funnes det möjligheter att avlasta vägarna och därigenom få den samlade oljeåtgången att minska genom att ha kvar järnvägsrälsen.
Herr talman! Fru Hambraeus talar om möjligheterna att återuppta persontrafik på linjen Malungsfors norrut mot Särna så långt rälsen nu finns kvar. Tyvärr, fru Hambraeus, är det en förhoppning som kommer minst 20 år för sent. Redan vid början av 1950-talet kunde man nämligen se hur resenärerna började överge den här järnvägslinjen — hade vi haft tid, skulle jag ha läst upp en lång redogörelse för resandeutvecklingen på linjen sedan 1950, men den kan jag ju läsa upp för fru Hambraeus utanför kammaren sedan, om vi orkar hålla oss vakna. Det är bara att konstatera att linjen för länge sedan har övergetts av de resande. Det vet fru Hambraeus, om hon velat undersöka saken. I fallet Malungsfors—Särna är det meningslöst att tala om att järnvägen kan klara persontrafiken.
Herr talman! Kommunikationsministern har naturligtvis rätt att utvecklingen har varit på det sättet, men har man verkligen försökt utnyttja alla möjligheter att stimulera trafiken på järnvägen där? Och har vi inte kommit i en helt ny situation, där vi för det första inser att framtiden ligger i kollektiv transport och för det andra att spårbunden trafik i längden måste vara mer energihushållande?
Herr talman! Jag vet inte hur man skall definiera ”stimulerande åtgärder”; jag vet bara att stimulansförsöken i det här fallet har bestått i att man under flera år har kört tåg som varit så gott som tomma. Någonstans finns det en gräns även för hur man kan stimulera till ökat tågresande. Vi måste, fru Hambraeus — hur illa vi än kan tycka om det — ha en ekonomi även i statens järnvägar. Man kan inte år ut och år in köra med tåg långa sträckor, kanske 10—15 mil, där nästan ingen resande finns. Om vi åtminstone kunde enas på den punkten, har den här debatten ändå varit till någon nytta.

Herr talman! Herr Karlsson i Malung har frågat mig om jag vid eventuella inskränkningar i biltrafiken avser vidta sådana speciella åtgärder för kollektivtrafiken som snabbt kan motverka de kommunikationsproblem som annars kan drabba framför allt glesbygden. Vid en ransonering av flytande drivmedel blir helt naturligt tillgången inom landet på framför allt bensin respektive motorbrännolja avgörande för den transportstandard som kan upprätthållas med skilda transportmedel. Försörjningsläget främst beträffande motorbrännolja för bussar och rälsbussar samt elkraften för tågen blir därför avgörande för omfattningen av den kollektiva trafiken. Samma förhållande gäller naturligtvis beträffande tillgången på bränsle för flyget och bunkeroljor för sjöfarten. Självfallet kommer i möjlig utsträckning och vid behov kollektivtrafiken att förstärkas. I fråga om glesbygden gäller emellertid redan i dagens läge att man inte enbart kan lita till kollektiva trafikmedel. Personbilen spelar i dessa områden en betydande roll för bl.a. arbetsresorna och kan inte ens i en situation med brist på drivmedel helt ersättas av bussar eller tåg. Bensintilldelningen i glesbygdslänen för arbetsresor och andra angelägna resor får därför bedömas med beaktande av dessa förhållanden.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga — ett svar som jag tolkar som mycket positivt. Statsrådet säger i svaret dels att det vid en drivmedelsransonering skall tas hänsyn till de förhållanden som råder i glesbygden, dels att arbetsresor och andra angelägna resor skall beaktas vid tilldelning av motorbränsle. Detta tycker jag är glädjande besked, eftersom bilen i vissa områden är det enda kommunikationsmedlet. Allmänna kommunikationsmedel har i stor utsträckning dragits in. Jag tycker mig också kunna tolka kommunikationsministerns svar så, att även han menar att bilen i stor utsträckning måste fungera som ett kommunikationsmedel för människor i glesbygd. Det lugnar mina farhågor i långa stycken vad gäller den lokala trafiken. Vad som också gläder mig är uppgiften att man vid behov och i möjlig utsträckning skall förstärka kollektivtrafiken. Mera långväga trafik, där även den inresande trafiken måste beaktas, är i behov av förstärkning vid en drivmedelsransonering. Det område som skulle kunna drabbas mycket hårt om inte extra åtgärder vidtogs för bättre kommunikationer är fjällturismen. De turister som kommer till stora delar av våra fjällområden är bilburna människor, som kan få svårt att besöka fjällen om inga kommunikationer utöver dem som nu finns sätts in. Resultatet av en minskad fjällturism skulle bli svårigheter med arbetstillfällena i redan nu hårt drabbade områden. Jag hoppas att beredskapen är sådan att trafikbolagen kan sätta in extra åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken och göra kommunikationerna drägliga, även om inte bilen fungerar som kommunikationsmedel för människorna. Jag tycker mig trots allt ha anledning att påtala detta så att en ordentlig inventering av kollektivtrafikmedlen görs med hänsyn till glesbygdens människor. Många av våra vintersportorter har mycket bristfälliga eller inga allmänna kommunikationer — ett förhållande som kan bli till stort men för näringsidkarna där och som kan leda till svårigheter med sysselsättningen för de anställda. Låt mig bara ta ett exempel. Till vår sydligaste fjällvärld, som i vanliga fall besöks av tusentals dagturister under vissa delar av våren, går knappast några allmänna kommunikationer. Liknande förhållanden råder säkert på många håll i landet, och där måste man på olika sätt sörja för att folk kan besöka områdena så att näringslivet där inte helt stryps. Min förhoppning är att allmänna kommunikationsmedel kan sättas in i sådan utsträckning att alltför negativa verkningar skall undvikas. Helst bör då den mer bekväma transportpark som finns användas på de längre sträckorna. Det är angeläget att framhålla behovet av bekväma bussar på långa sträckor. Många människor vill inte åka buss på långa sträckor därför att t.ex. toaletter saknas. Jag hoppas, herr talman, att tilldelningen av bensin blir större till människor i glesbygden och att åtgärder vidtas beträffande de allmänna kommunikationsmedlen så att inte alltför stora svårigheter behöver uppstå för de människor som verkar och bor i dessa områden.
Herr talman! Den för en drivmedelsransonering ansvariga myndigheten, transportnämnden, inledde redan i oktober månad diskussioner med berörda branschorganisationer och större kollektivtrafikföretag om möjligheten att vid en eventuell kommande oljeförsörjningskris dels täcka reseoch transportbehoven i samhället vid bortfall av biltrafiken, dels i möjligaste mån spara bränsle. Planläggning för olika alternativa situationer har redan inletts hos trafikföretagen i form av undersökningar om möjligheterna att anordna ersättningstrafik genom inhyrning av bussar, undvikande av parallellkörning mellan olika eller inom samma trafikföretag, förändringar av tidtabeller så att arbetsresor prioriteras framför nöjesresor, upprustning av viss rullande materiel, förskjutning av underhållsarbeten, osv. Vid inskränkningar i personbilstrafiken genom en allmän ransonering, som vi i dag fått oss bekantgjord, för att spara bensin måste givetvis sådana åtgärder vidtas i fråga om den kollektiva trafiken, att denna i största mån kan täcka allmänhetens resebehov. Så mycket kan sägas i dag att endast en utomordentligt stor brist på drivmedel får leda till inskränkningar i den kollektiva trafiken. Det är tvärtom synnerligen angeläget att ersättningstrafik med kollektiva trafikmedel anordnas för att täcka allmänhetens reseoch transportbehov. Detta, herr talman, som en komplettering till vad jag i första svaret sade om personbilens betydelse i glesbygden även i bristtider.